Herr talman! Vi har i denna sena timme och efter en lång debatt fattat beslut om en lag som i stort kommer att hälsas med tillfredsställelse ute i arbetslivet.

livet — som vi för en liten stund sedan fattat beslut om, är ett viktigt steg emot arbetslivets demokratisering. Denna lag är något som löntagarorganisationerna länge har väntat på, liksom de som ute på arbetsplatserna kommer i kontakt med frågor som berör de anställda. Information och utbildning med anledning av lagen om medbestämmande i arbetslivet är nödvändig för både arbetsgivare och arbetstagare. En god information och en effektiv utbildning är nödvändiga ting för att lagen skall kunna efterlevas på ett så långt som möjligt riktigt sätt. Det måste vara en strävan att ge största möjliga spridning åt informationsoch utbildningsfrågorna. Det är meningen att alla anställda skall ges en översiktlig information om arbetsrättsreformen. Det gäller även de arbetstagare och arbetsgivare som är knutna till de mindre företagen. De som har fackliga uppdrag av något slag behöver utbildning för att kunna klara sina uppgifter att tillvarataga de anställdas gemensamma intressen. Den nya lagen har tillkommit genom önskemål från LO och TCO. Det är därför helt naturligt att de fackliga organisationerna får huvudansvaret för den information och utbildning som reformen kräver. Självfallet har arbetsgivarna sitt ansvar för att deras företrädare får den information och utbildning som där är av behovet. Statsmakterna bör, liksom man gjort tidigare i olika sammanhang, ta ett visst ansvar för att informera om reformen genom en statlig informationskampanj. Men det är av stor vikt att organisationerna på arbetsmarknaden påtar sig huvuddelen av informationen kring arbetsrättsreformen. De fackliga organisationerna liksom en del studieförbund har redan planerat in kommande informationsoch utbildningsinsatser. Vidare har man från de stora löntagarorganisationerna planer på att anordna konferenser på alla nivåer i syfte att nå så många som möjligt. Kostnaderna för information, utbildning och forskning med anledning av reformen på arbetsrättens område bör enligt propositionen bäras av produktionen. Man föreslår i propositionen en höjning av arbetarskyddsavgiften för information och utbildning med 0,05 "+ från den 1 januari 1977. Till detta kommer för åren 1977-1979 kostnaden för utbildning av styrelserepresentanter för de anställda. Denna kostnad bör finansieras genom att man ytterligare höjer arbetarskyddsavgiften med 0,02 96. Av de medel som flyter in genom höjningen av arbetarskyddsavgiften kommer enligt propositionen 27 "» att anslås för information och utbildning i anslutning till den nyss antagna lagen. Till utskottets betänkande har fogats tre reservationer, och jag skall be att något få kommentera reservationerna 2 och 3. I reservationen 2 gäller det finansieringen av kostnaderna för information, utbildning och forskning. Det var som jag tidigare sagt på initiativ av LO och TCO som denna lag nu skall bli verklighet. Vi fick möjlighet att träffa företrädare för arbetsmarknadens parter för att med dessa diskutera arbetsrättsreformen. Många värdefulla synpunkter kom här fram. Man talade om att det rådde ett gott förhållande ute i arbetslivet mellan representanter för arbetsgivare och de anställda. Man betonade också att detta förhållande gynnade alla parter. Man hade ett gemensamt mål, nämligen att produktiviteten skulle öka för att alla skulle känna större trygghet i sin anställning, med andra ord produktionen stod i centrum. Därför menar vi reservanter att det är produktionen som skall bära kostnaderna för information, utbildning och forskning. En höjning av arbetarskyddsavgiften är det rätta sättet att finansiera dessa kostnader och inte som majoriteten i utskottet vill över statsbudgeten. Det är viktigt att de informationsoch utbildningsinsatser som arbetsmarknadens parter har planerat med anledning av arbetsrättsreformen måste sättas i gång omedelbart efter det att detta beslut är fattat. Organisationerna har därför behov av ekonomiskt stöd under innevarande år. Detta bidragsbehov bör, som också förordas i propositionen, kunna lånas ur arbetarskyddsfondens kapitalbehållning. Stödet till information och utbildning föreslås utgå till organisationerna på arbetsmarknaden i förhållande till antalet anställda medlemmar. De fackliga organisationerna föreslås få bidrag som inte är i tiden bestämt mot att arbetsgivarorganisationernas bidrag föreslås utgå endast under år 1977. Vi kan i dag räkna med att ungefär var tionde fackföreningsmedlem har något fackligt uppdrag. Detta skulle innebära att ca 300 000 fackföreningsmedlemmar är förtroendevalda. Det sker en stor omsättning på fackligt förtroendevalda av skilda anledningar. Inte minst arbetsgivarna är intresserade att knyta dem som har ett fackligt uppdrag närmare till sig på olika poster i företaget. Många går vidare i det fackliga arbetet och får på så vis på heltid ägna sig åt olika fackliga frågor, medan andra kommer att intressera sig för politiken och därmed kan vara borta från det fackliga arbetet på sina resp. arbetsplatser. Andra åter vill sluta med sina fackliga uppdrag för att ägna sig åt andra intressen eller därför att de flyttar till andra arbetsområden. Det kan inte gärna hävdas att en motsvarande omsättning med åtföljande utbildningsbehov finns på arbetsgivarsidan. Den tidsbegränsning av stödet till arbetsgivarorganisationerna som föreslås i propositionen får ses mot bakgrunden av att av ca 300 000 arbetstagare med fackliga förtroendeuppdrag mer än 60 000 nyväljes varje år. Det är f. n. inte möjligt att göra en exakt bedömning av informationsoch utbildningsbehovet för både arbetstagare och arbetsgivare med anledning av arbetsrättsreformen. Bidragsbehovet bör därför, som det står i propositionen, prövas på nytt när erfarenhet vunnits av verksamheten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 som är fogade till utskottets betänkande samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Om riksdagen vid den just avslutade omröstningen om arbetsrättsreformen hade följt det förslag till demokratiska rättigheter på arbetsplatserna som lagts fram av vänsterpartiet kommunisterna, då hade den svenska arbetarklassen kunnat notera en seger. Man hade kunnat se fram mot en tid av omvälvande förändringar på arbetsmarknaden, en tid där man med lagen som stöd kunnat minska arbetsköparnas maktherravälde och framgångsrikt kämpat för sina intressen, dvs. en rimlig andel av produktionsresultatet, trygghet i anställningen, bättre arbetsmiljö, minskad stress och utslagning, färre olycksfall och demokrati även på arbetsplatserna. Men dagens riksdagsbeslut innebar emellertid ingenting av allt detta. Det innebar bara att gamla klasslagar ersattes av en ny, fylld med klasssamarbete. Det betyder att arbetarklassen måste fortsätta sin kamp för strejkrätt, mot fredsplikt, för vetorätt mot arbetsköparnas godtycke, för en rimlig fördelning av produktionsresultaten mot kapitalägarnas profitbegär, för politisk demokrati på arbetsplatserna mot arbetsköparnas diktatur, för klassolidaritet mot arbetsköparnas splittringsförsök och för en planerad produktion mot kapitalets anarki. Vänsterpartiet kommunisterna kommer att delta i den kampen, men kampen kommer inte att kunna föras med lagen som stöd. Arbetarna kommer att tvingas handla i strid mot lagen för att kunna tillvarata sina intressen, medan samma lag skyddar kapitalet. Det är det som gör den till en orättvis lag — en klassamarbetslag. Nu kommer riksdagen på nytt att ta ställning i en fråga som rör maktförhållandena på arbetsmarknaden. Det gäller förslaget om att inrätta ett institut för arbetslivsfrågor. Regeringen och utskottsmajoriteten försöker gå balansgång och inte ta ställning. Men gång på gång trampar de vid sidan, och alltid på samma sida, och det beror på att de försöker blunda för det grundläggande faktum att det inte går att balansera mellan arbetarklassen och kapitalägarna. Mellan dessa klasser finns en intressemotsättning som inte går att överbrygga, och så länge kapitalägarna i kraft just av sitt ägande har makten på arbetsplatserna innebär varje försök att balansera att man i realiteten tar ställning för den som har makten och mot dem som ingen har. Vpk anser i likhet med utskottsmajoriteten att det behövs en arbetslivsforskning. Varje annat ställningstagande skulle vara verklighetsfrämmande. Men frågan är vilken typ av arbetslivsforskning som behövs, och vem som skall styra den forskningen. Vilka frågor är viktiga att bedriva forskning kring, och vem skall bestämma vilka frågor som är viktiga? När dessa frågor ställs skiljer sig vpk från de övriga partierna i utskottet. Arbetsköparna har i mer än ett halvsekel bedrivit en omfattande arbetslivsforskning. Denna har haft en sådan omfattning att den t.o.m. bildat beteendevetenskapliga skolor. Syftet har hela tiden varit detsamma —- att utvinna mesta möjliga arbete av varje enskild arbetare och samtidigt hålla nere priset på arbetskraft så långt som möjligt. Detta är och kommer alltid att förbli arbetsköparnas primära intresse i kapitalistisk ekonomi. Arbetsköparna har den forskning de behöver och de har ekonomiska och personella resurser att själva utvidga den verksamheten. Om man menar allvar med uttalanden om att man vill minska förekomsten av dåliga och farliga arbetsmiljöer, arbetshets och utslagning, så måste man först göra klart att detta primärt är arbetarintressen och att mycket av de negativa förhållanden som finns på arbetsplatserna i dag till stor del har drivits fram av den arbetsköparstödda forskningen. Vad som således måste komma är en forskning i de arbetandes intresse — utifrån deras villkor och prioriteringar — en forskning som kan vara ett stöd för de arbetande i deras ständiga kamp för drägligare arbetsvillkor. Med denna forskning har arbetsköparna ingenting att skaffa; det är mot dem och deras intressen den skall användas. Det är därför vpk avvisar förslaget att styrelsen för institutet för arbetslivsforskning skall vara partssammansatt. Den bör i sin helhet vara utsedd av de fackliga organisationerna. Vi avvisar också förslaget att forskningsprojekt inom institutet skall finansieras på sedvanligt sätt, genom ansökningar om projektbidrag. Vi avvisar det därför att det kommer att innebära en överprövning av de fackliga organisationernas prioritering av arbetslivsforskning. I stället anser vi att verksamheten i sin helhet skall finansieras genom statsbidrag, som i sin tur skall bekostas av produktionen. Det måste emellertid stå helt klart att institutet för arbetslivsforskning inte kommer att kunna stå för all den forskning som de arbetande behöver. Det är helt nödvändigt att arbetarskyddsfonden öppnas för forskningsverksamhet i facklig regi. Arbetsplatserna betraktas fortfarande som enskilt område. Det ger arbetsköparna möjlighet att stoppa sådant forskningsarbete som de betraktar som obekvämt — som inte är förenligt med deras intressen. Det har under senare år hänt vid ett flertal tillfällen att seriösa forskare på det här sättet avvisats från arbetsplatser därför att de har haft problemställningar som arbetsköparna inte har velat ha belysta. För att arbetslivsforskningen vid institutet och i facklig regi skall kunna få en sådan inriktning att den verkligen tjänar de arbetandes intressen, är det nödvändigt att i lag fastställa rätt för den forskarpersonal, som den fackliga organisationen vill anlita, att få fritt tillträde till arbetsplatserna. En sådan lagstiftning bör, anser vi, övervägas i samband med översynen av lagen om de fackliga förtroendemännens ställning. I det sammanhanget bör man också ta upp frågan om fackliga förtroendemäns och deras experters rätt att få tillträde till arbetsplatser där de inte är anställda. Jag yrkar bifall till reservationen 1.
Herr talman! För att lagen om medbestämmande i arbetslivet skall kunna föras ut bland de anställda och bland arbetsgivarna så erfordras det stora insatser från de fackliga organisationerna och från arbetsgivarnas Nr 146 organisationer. För ett smidigt och ändamålsenligt genomslag i praktiken Onsdagen den av lagens intentioner krävs en betydande insats av information och ut 2 juni 1976 bildning av olika slag för dem som i det praktiska arbetet har att leva I med lagen. Om dessa grundläggande bedömningar finns det inga delade — Information m.m. meningar i utskottet, utan alla har ställt upp bakom departementschefens rörande medbeförslag, som är baserat på arbetsrättskommitténs tankegångar. Redan när — stämmande i utredningen presenterade sitt förslag fanns det delade meningar om hur = arbetslivet det hela skulle finansieras. Dessa ställningstaganden har senare följts upp av resp. politiskt parti. Centerpartiets uppfattning är att en finansiering av utbildningskostnader till följd av en lagstiftning icke skall ske genom arbetsgivaravgift, utan dessa kostnader bör finansieras direkt via statsbudgeten. Vi har delade meningar, och en förlängd debatt här i natt kommer säkerligen inte att leda till att någon kan överbevisa någon annan med några argument. Delade meningar finns också när det gäller frågan om bidrag skall kunna utgå till arbetsgivarorganisation lika lång tid som det skall göra till arbetstagarorganisation. Utskottsmajoriteten anser att det även under dessa år finns ett behov att utbilda och informera nya arbetsgivare. För vi hoppas verkligen att nyetableringen i framtiden inte skall avstanna utan utvecklas i en för alla positiv riktning.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

Herr talman! Om den reform, som vi i dag har fattat beslut om skall kunna fylla den funktion som avsetts, krävs en omfattande information till och utbildning av dem som på arbetsplatserna skall se till att lagen förs ut i det praktiska livet. Det är många människor som i det sammanhanget behöver både informeras och utbildas. Utredningen om politik på arbetsplatsen var enig om att organisationerna själva skulle handha information och utbildning bland sina medlemmar. Den punkt där utredningen inte var lika enig gällde hur utbildningen skulle finansieras. Majoriteten föreslog att kostnaderna skulle finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter, medan vi som är representanter för moderaterna, folkpartiet och centern reserverade oss för finansiering över statsbudgeten. Huvudmotivet för detta ställningstagande var att denna utbildning, som kan beräknas komma att pågå under flera år framåt, borde liksom annan utbildning inom samhället finansieras över statsbudgeten. Propositionen ansluter sig till förslagen från utredningens majoritet. 241 I en motion av herr Nordgren m.fl. tar han förutom finansieringsfrågan också upp kravet att även arbetsgivarorganisationer vid sidan av SAF — den enda arbetsgivarorganisation som är nämnd i propositionen — skall få samma stöd till information och utbildning som de arbetsgivarorganisationer som nämns i propositionen. Det finns en rad arbetsgivarorganisationer vid sidan av SAF. Dessutom yrkas det att arbetsgivarorganisationerna i likhet med arbetstagarorganisationerna skall kunna erhålla stöd för information och utbildning även efter utgången av år 1977. Enligt propositionen skulle arbetsgivarorganisationerna inte bli delaktiga av detta stöd efter den 31 december 1977. Utskottets majoritet ställde sig positiv till motionens samtliga krav, dels genom ändringar i föreslagen lag, dels genom att göra ett tillkännagivande. De socialdemokratiska representanterna och vpk-ledamoten har reserverat sig till förmån för propositionens förslag.

Herr talman! I motionen 2483 med anledning av propositionen om information och utbildning rörande medbestämmande i arbetslivet har jag framhållit att i likhet med annan utbildningsoch forskningsverksamhet också denna verksamhet bör finansieras över statsbudgeten i vanlig ordning. Jag har i motionen framhållit att jag delar departementschefens uppfattning om att stöd till information och utbildning bör gå till de fackliga organisationerna, men jag har också poängterat att i de fall som utbildningen skall ombesörjas via studieförbunden bör dessa behandlas lika och ges samma möjligheter att stå arbetstagare och arbetsgivare till tjänst med utbildningsresurser. Slutligen har jag där också sagt ut att arbetsgivarorganisationerna bör jämställas i avseende på tiden och insatserna för utbildningen och således alltså även efter år 1977 kunna få del av bidragen till information och utbildning. I utskottets skrivning har de här önskemålen i hög grad tillgodosetts. Då jag dessutom i allt väsentligt kan instämma i de synpunkter som tidigare framförts här av herr Fransson kan jag, herr talman, nöja mig med att endast yrka bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkande nr 46.
Herr talman! Under den allmänna motionstiden väckte jag motion nr 860, som syftar till bättre information i frågor på arbetsrättens område. Inrikesutskottet har valt att behandla motionen i samband med behandlingen av proposition nr 182. Eftersom motionen väcktes redan den 23 januari och propositionen avlämnades i slutet av mars, har de i tiden inget direkt samband med varandra. I inrikesutskottets betänkande behandlas i första hand informationsfrågor som hänger samman med den arbetsrättsreform som riksdagen just har beslutat om. När jag skrev min motion bedömde jag behovet av information utifrån de arbetsrättsliga regler som då gällde. Jag gjorde bedömningen också utifrån vissa erfarenheter som jag gjort och med hänsyn till frågor jag kommit i kontakt med i det praktiska arbetslivet. Som exempel i min motion har jag tagit lagen om anställningsskydd. I motionen påvisar jag att större företag alltid har de personella resurser som krävs för att följa med lagstiftningen och de tillämpningsföreskrifter som olika myndigheter utfärdar. Många små företag saknar helt dessa resurser. För både anställda och företagare kan det leda till besvärligheter om det hakar upp sig. I många fall är det mera fråga om bristande vetskap och okunnighet än om ett uppsåt att förbigå lagen. Det är här jag menar att information måste sättas in och då i första hand från samhällets sida. Klar, lättfattlig och entydig information behövs. På detta sätt skulle man nå åtminstone två väsentliga syften: dels skulle en lagstiftning få bättre genomslagskraft, dels skulle ett stort antal onödiga och kostnadskrävande processer kunna begränsas eller kanske helt undvikas. Jag är medveten om vad departementschefen säger på s. 20 i propositionen 182 om redan vidtagna åtgärder från statsmakterna i vissa fall. Jag är också medveten om vad inrikesutskottet säger i sitt betänkande om informationen kring den arbetsrättsreform som vi beslutat om. Vad jag avser med mitt motionsyrkande är information över hela fältet och en återkommande eller fortlöpande sådan. Även om det vore frestande att yrka bifall till motion nr 860 inser jag ändock det meningslösa i detta mot ett enigt utskott. Jag har därför nu inget yrkande. Jag kan heller inte komma igen ett kommande år med en motion i samma syfte. Vad jag kan göra nu är endast att hoppas på en, som jag sade tidigare, lättfattlig, klar och entydig information från samhällets sida i våra arbetsrättsliga frågor.

Herr talman! I finansdebatten den 10 mars refererade jag till den rapport som Studieförbundet Näringsliv och samhälles s.k. konjunkturråd avgivit i december månad. Den skilde sig i stutomdömet rörande den ekonomiska politiken högst avsevärt från den kritik som den borgerliga oppositionen framfört såväl i motioner i anledning av finansplanen som i reservationer vid utskottsbetänkandet.

I den framhålles att Sverige har klarat sig bättre genom den internationella konjunkturnedgången under 1974-1975 än de flesta andra industriländer. Som orsak anger OECD stor rörlighet i beslutsfattandet och hög beredskap att använda konjunkturpolitiska medel. Tyngdpunkten i politiken har legat på att upprätthålla full sysselsättning, och det har Sverige lyckats anmärkningsvärt väl med. Arbetslösheten har minskat, vilket är nästan unikt i västvärlden. Samtidigt har den inhemska efterfrågan och aktiviteten ökat och den svenska ekonomin har förstärkts. OECD noterar särskilt att industrins fasta investeringar i stark kontrast till minskningarna i andra länder i stället ökat i Sverige under åren 1974 och 1975. De svenska investeringsfonderna får beröm av OECD. De har varit ett effektivt medel att tidsmässigt sprida näringslivets investeringar. Systemet med lagerstöd och det därtill knutna villkoret om viss ökad sysselsättning har gynnsamt påverkat efterfrågan av sysselsättning. OECD anser att de svenska åtgärderna utgör exempel på vad som kan åstadkommas under allvarliga internationella konjunkturnedgångar, t.o.m. av ett land som i hög grad är beroende av utrikeshandel. När det gäller framtiden tror OECD att det kommer att gå hyggligt för Sverige även under 1976. Man framhåller att om ytterligare omfattande stimulansåtgärder nu skulle vidtas, skulle det medföra risk för att efterfrågan ökade alltför kraftigt under året. Detta skulle kunna öka underskottet i bytesbalansen. Underskottet anser OECD inte är något större problem. Det är betydligt mindre än vad man skulle kunna vänta med hänsyn till Sveriges konjunktursituation, och det har inte varit svårt att finansiera underskottet. Men det är ett viktigt mål för regeringens politik att återställa jämvikten i utrikesbetalningarna fram till 1980. Ja, herr talman, därmed nog om OECD:s synpunkter på den förda ekonomiska politiken i Sverige. Den s.k. kompletteringspropositionen avlämnades till riksdagen den 29 april, och det var spännande att se vad oppositionspartierna skulle åstadkomma i form av motioner under den därpå följande motionstiden. Hur mycket skulle finnas med av de synpunkter som t.ex. OECD anfört?

Jag tänker då närmast på ett realistiskt antiinflationsprogram. Regeringen hade ju skisserat sitt vid marsöverläggningarna, och det fanns nu anledning att räkna med att oppositionen skulle komma med sina bidrag. Nå, jag återkommer till de här spörsmålen litet senare i mitt anförande. Först några allmänna synpunkter rörande konjunkturbilden i stort sådan vi nu anser oss kunna registrera densamma. Under 1976 har tecknen på en internationell konjunkturuppgång blivit allt säkrare. Därom är vi i stort sett överens. Genomgående är det lagerinvesteringar, privat konsumtion och i någon mån bostadsbyggandet som lett uppgången, medan utvecklingen av industriinvesteringarna i flera länder fortfarande är relativt svag. Sammantaget innebär detta att exporten blir den mest expansiva faktorn i vår ekonomi. En exportökning med ca 10 96 förefaller rimlig. Den borgerliga majoriteten i finansutskottet har här i välkända ordalag varnat för att kostnadsutvecklingen — och då avser man lönekostnaderna — varit för snabb i vårt land. Den svenska exportnäringen påstås ha förlorat marknadsandelar internationellt, och orsaken till detta anger man vara en snabbare kostnadsutveckling i Sverige än utomlands som lett till en försvagad konkurrenskraft. Jag vill inte hävda att man skall ta lätt på det här problemet, men jag tycker det kan vara klokt att inte vara så snabb med att ständigt peka på en god löneutveckling som roten till allt ont. Om Sveriges andel av världshandeln minskar vid något tillfället så kan det ha många förklaringar. Jag vill här bara påminna om att industriinvesteringarna ännu inte börjat ta fart på allvar utomlands och att den svenska exporten innehåller en förhållandevis stor andel investeringsvaror. Sysselsättningen här i landet har utvecklats på ett i förhållande till omvärlden mycket glädjande sätt. Samtidigt som sysselsättningen ökat kraftigt har arbetslösheten under 1975 kunnat hållas på en mycket låg nivå. Till grund för denna utveckling ligger självfallet den förda ekonomiska politiken. Regeringens sysselsättningspolitik har följt två huvudlinjer; den första har varit att så långt möjligt förmå företagen att behålla sina anställda. Här kan pekas på frisläpp av investeringsoch arbetsmiljöfonder, lagerstöd och bidrag till företagen för utbildning av anställda. Kommunerna kan få bidrag med 20 96 av kostnaderna för tidigarelagda industribeställningar. Beslut har också fattats om tidigareläggning av statliga byggen och om ökning av skolbyggnadsramen. Stor betydelse i detta sammanhang har också trygghetslagstiftningen haft. Den andra huvudlinjen i sysselsättningspolitiken har varit att stödja dem som trots allt blir arbetslösa eller är nytillträdande på arbetsmarknaden och har svårt att få arbete. Här är det de traditionella arbetsmarknadspolitiska insatserna som har kommit till användning. När det gäller sysselsättningspolitiken har utskottsmajoriteten ägnat sig åt en besynnerlig historieskrivning. Regeringen påstås ha tvingats till en omläggning i riktning mot mera generella åtgärder, vilket skulle förklara sysselsättningspolitikens framgångar. Mittenpartierna försöker vidare hävda att de drivit fram planeringen av en konjunkturpolitisk beredskapsplan som annars inte skulle ha funnits. Detta är helt orimliga påståenden. Som framgått av min korta redovisning av åtgärderna på det här området har politiken haft och har alltjämt en klart selektiv inriktning. Det är enbart en sådan politik som kunnat drivas med kraft, om man också vill värna om balansen i våra utrikesbetalningar. Det som särskiljer den framgångsrika svenska ekonomiska politiken från de flesta andra industriländers mindre framgångsrika politik är sannerligen inte att den är mera generell till sin karaktär. Tvärtom förhåller det sig på det viset att flertalet jämförbara länder inte kunnat driva en tillräckligt expansiv politik, eftersom man huvudsakligen förlitar sig till generella åtgärder. Sådana ger nämligen negativa effekter på bytesbalansen, som ju redan tidigare orsakat alla icke oljeproducerande länder stora problem. När det sedan gäller den konjunkturpolitiska beredskapen borde det stå klart för alla att man inte kan påbörja en planering vid den fas av konjunkturutvecklingen som vi befann oss i då mittenpartierna motionerade om en plan. Planeringen måste påbörjas tidigt och ske fortlöpande. Inte heller kan man på kort sikt ta fram en plan, om inte beredskapen redan finns där, vilket den självfallet gjort och gör. Utskottsmajoriteten nämner också åtgärder som satts in på borgerligt initiativ. Dessa har, sägs det, i efterhand visat sig vara riktiga och ha stor betydelse. Här nämns sänkningen av allmänna arbetsgivaravgiften i inre stödområdet. Det vore mycket intressant att veta på vilket sätt det i efterhand har visat sig att den åtgärden varit av stör betydelse. Har man något som helst belägg för ett sådant uttalande? Berätta, ni från den borgerliga oppositionen, vad ni bygger på! Vi idel öra! Moderata samlingspartiet för i sin motion ett på sitt sätt avslöjande men också förbryllande resonemang. I sin iver att nedvärdera regeringens ekonomiska politik försöker man på olika sätt visa att arbetslösheten är avsevärt större än vad statistiken visar. Då tar man till det sedvanliga tricket att till den redovisade arbetslösheten addera vad man kallar ”den absorberade arbetslösheten”. Med det menar man personer som utför beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller är verksamma inom skyddad eller halvskyddad sysselsättning. Denna addition görs för att, som man säger, nå en rättvisande internationell jämförelse. Vad ligger då i det resonemanget? Om man är ute för att visa att arbetslösheten skulle ha varit större, om vi hade undvikit att ta i bruk vissa. arbetsmarknadspolitiska medel, så är det ju närmast en truism. Ingen lär mot säga moderaterna på den punkten, men så är det naturligtvis inte. Vad man egentligen vill säga är att beredskapsarbeten, arbetsmarknadsutbildning samt skyddad och halvskyddad sysselsättning är onyttig verksamhet. Det är inget ordentligt arbete som utförs, och därför skall de här grupperna jämställas med arbetslösa. Låt oss ta detta punkt för punkt. Beredskapsarbeten består av angelägna samhällsinvesteringar, där man kan välja tidpunkten för genomförandet efter konjunkturpolitiska hänsynstaganden. Det borde även moderata samlingspartiet kunna instämma i vid det här laget. Om man utvidgar arbetsmarknadsutbildningen under en lågkonjunktur så är det i och för sig riktigt att personer i andra länder som befinner sig i samma situation som de som här får genomgå utbildning i stället går arbetslösa. Men vad betyder det? Jo, att vi här i landet bättre tar till vara dessa perioder av konjunkturavmattningar för angelägna ändamål — för verksamhet som syftar framåt. Menar moderaterna även här att det är fråga om någon sorts sysselsättningsterapi? På arbetsmarknaden finns det grupper som av olika skäl slås ut, som är vad man kan kalla sysselsättningshandikappade på något sätt. Dessa människor måste liksom de som ägnar sig åt beredskapsarbeten eller arbetsmarknadsutbildning uppfatta det som ett slag i ansiktet när moderaterna säger: Era arbetsinsatser är av så litet värde att ni egentligen borde räknas som arbetslösa. Vidare talas det i moderaternas motion om en dold arbetslöshet i företagen som sägs vara nästan lika kostsam ur samhällsekonomisk synpunkt som en öppet redovisad. Återigen är det bl.a. fråga om utbildning. Moderaterna måste ha en märklig uppfattning om värdet av utbildning. Varför stannar de då vid att betrakta arbetsmarknadsutbildning och företagsintern utbildning som arbetslöshet? Varför betraktar de då inte all icke obligatorisk utbildning så? Reparationsoch underhållsarbeten m.m. är också nödvändig och framåtsyftande verksamhet som ofta får eftersättas när efterfrågan är som mest intensiv och produktionen går på högvarv. Moderaterna verkar mena att det går en massa människor och slår dank ute i företagen, innanför fabriksgrindarna. Så upplever inte de anställda sin situation. T. ex. inom en processindustri som cellulosaindustrin har inte verksamheten under de gångna månaderna upplevts på det sättet. Det kan jag försäkra. Moderata samlingspartiet säger vidare att anställning i offentlig tjänst varit det viktigaste sysselsättningspolitiska medlet under 1974 och 1975 och att det skulle vara en ”vådlig metod”, eftersom det är en typ av åtgärd som inte kan tas tillbaka om det i en konjunkturuppgång visar sig att efterfrågan på arbetskraft inte kan tillgodoses. För det första är detta ett resonemang som rimmar mycket illa med vad jag nyss pekat på i moderaternas partimotion. Om det är så att det finns en stor ”absorberad” arbetslöshet i beredskapsarbeten m.m. och en betydande ”dold” arbetslöshet ute i företagen så kan tillgången på arbetskraft i en konjunkturuppgång knappast vara ett problem. För det andra vill jag påminna moderaternas representanter i finansutskottet om vad Industri förbundets ekonomiska experter sade vid en utfrågning i utskottet: Om man vill att den offentliga sektorn skall expandera så har det varit en riktigt vald tidsperiod att göra det just nu. Herr talman! Det parti jag representerar anser att det finns stora, angelägna behov på de områden som svarar för den offentliga verksamheten — behov som i viss utsträckning kunnat tillgodoses genom den av moderaterna påtalade ökningen av antalet människor i kommunal och statlig tjänst. Det är en expansion som måste till, men där man precis som med statliga och kommunala investeringar i viss utsträckning kan varier tidpunkterna med hänsynstagande till stabiliseringspolitiska krav. Den fulla sysselsättningen har alltid varit socialdemokratins viktigaste mål. Jag vill bestämt tillbakavisa mittenpartiernas påstående att vi vid något tidigare tillfälle låtit omtanken om valutareserven överskygga detta mål. Under de två senaste åren har vi också klart kunnat visa att med en ekonomisk politik som i första hand bygger på selektiva åtgärder kan kraftfulla sysselsättningspolitiska åtgärder kombineras med ett ansvar för balansen i våra utrikesbetalningar på ett helt annat sätt än med traditionell borgerlig ekonomisk politik. Bytesbalansen utgör dock fortfarande — det skall inte förnekas — ett framträdande problem i den svenska ekonomin liksom för i stort sett alla industriländer. I den reviderade finansplanen framhåller regeringen att en återställd jämvikt i bytesbalansen förutsätter en ökad export och en förstärkning av vår internationella konkurrenskraft. För att detta skall uppnås krävs en målmedveten förnyelse och utbyggnad av den svenska industrin, vilket samtidigt är en förutsättning för full sysselsättning och ökat välstånd. Industriinvesteringarna i Sverige har fortsatt att öka under 1975 i motsats till vad fallet varit i utlandet. Enligt de enkäter som gjordes under senare delen av 1975 skulle investeringsviljan inom industrin i stort bestå också under 1976. Mot den bakgrunden fanns det enligt vår uppfattning i början av året inte underlag för en förstärkning av de investeringsfrämjande åtgärderna från statens sida. I mars 1976 redovisades emellertid resultaten av en ny investeringsenkät. Dessa visar på en viss nedgång i investeringsviljan, vilket kan förklaras av det relativt låga kapacitetsutnyttjandet inom industrin och osäkerhet vid enkättillfället om takten och styrkan i konjunkturuppgången. I takt med bl.a. ökad utländsk efterfrågan bör dock investeringsviljan åter tillta. Bl. a. genom att de utländska industriinvesteringarna ännu inte börjat öka mera påtagligt kan dock efterfrågan på svenska verkstadsprodukter bli förhållandevis svag under en tid. Detta motiverar en tidsbegränsad höjning av investeringsavdrag resp. bidrag för maskininvesteringar i enlighet med vad regeringen föreslagit. Däremot motsätter vi oss en utvidgning av dessa stödformer till att omfatta även byggnadssektorn, eftersom en påspädning av efterfrågan här skulle kunna leda till lokala överhettningar och störningar i den lokala balansen. I ett mera långsiktigt perspektiv bör stöd till maskininveste ringar föredras, eftersom den kraftiga investeringsuppgången under 1970 talets första del främst gällt byggnadsinvesteringar. Jag vill, herr talman, när jag nu diskuterar investeringspolitiken också beröra de mera långsiktiga aspekterna av den frågan. I de borgerliga partimotionerna sägs att den ensidiga satsningen på storföretagen och den statliga företagsamheten måste upphöra — i varje fall minska. Jag delar uppfattningen att om en sådan politik fördes här i landet så borde den bringas att upphöra. Men naturligtvis är det en vrångbild av verkligheten. Det framgår klart av både propositionen och vår reservation. Den industriella strukturen måste som hittills utvecklas i samverkan mellan olika företagstyper — mellan små, medelstora och stora företag, mellan privata, statliga och kooperativa företag. Jag behöver inte gå närmare in på detta. Det är bara en vecka sedan dessa frågor debatterades här i kammaren. Industriministern lämnade då en utförlig redogörelse för de omfattande insatser som nu görs och de utredningar som pågår när det gäller de mindre och medelstora företagen. Herr Knut Johansson i Stockholm kommer senare i debatten att närmare gå in på dessa spörsmål. Till finansutskottet har den 26 maj i år inkommit en skrivelse från allmänna pensionsfondens tre första fondstyrelser. I skrivelsen reagerar fondstyrelserna på det skarpaste mot finansutskottets och därmed även riksdagens beslut i samband med årets finansplan. Genom lottning blev ju riksdagens beslut den 10 mars i år att regeringen och fullmäktige i riksbanken skulle ges till känna att de tre fondstyrelserna skulle öka sina placeringar i mellanhandsinstituten, och i detta riksdagens beslut ingick även preciserade belopp som riktmärken. Styrelserna erinrar om det reglemente som gäller för allmänna pensionsfondens förvaltning och påpekar att det föreligger en självständighet för allmänna pensionsfonden som statsmakterna eftersträvade vid fondens tillkomst. Denna självständighet har heller inte satts i fråga under de 16 verksamhetsår som fonden funnits. Herr Knut Johansson kommer att gå in närmare även på denna punkt. Jag vill vidare, herr talman, när det gäller investeringsoch näringspolitiken bara säga att ansträngningarna hos de borgerliga partierna att skriva ihop sig nu liksom oftast tar sig besynnerliga uttryck. Mittenpartiernas nya slagord — alldeles fräscht i finansutskottets betänkande nr 40 — är ”en decentraliserad och socialt styrd marknadsekonomi”. Det är ett utmärkt exempel på slagord. Man skall självfallet hoppas att de svenska medborgarna inte behöver uppleva en regeringspolitik byggd på sådana här grunder, men nog skulle det vara spännande att se hur den decentraliserade marknadsekonomin skulle styras över huvud taget. Hur det dessutom går till att försäkra sig om att det stora antalet beslutande instanser, som väl en decentraliserad ekonomi bygger på, styr åt någorlunda samma sociala mål — ja, det är frågor vilka man, som sagt, skall hoppas att även i fortsättningen få betrakta som en ren tankelek. Herr talman! Jag skulle vilja råda författare av borgerliga partimotioner att i fortsättningen tala mycket tyst om att regeringen för fram tomma slagord! I mittenmotionen och den moderata partimotionen talas mycket om det allvarliga i en snabb inflation. I finansutskottets betänkande upprepas under rubriken Åtgärder mot inflationen dessa allvarsord, men därefter följer enbart en hänvisning till att mittenpartierna önskar indexreglera barnbidragen och utreda pensionärernas inflationsskydd samt ett beklagande av att regeringen enligt utskottsmajoriteten inte genomfört en stabiliseringspolitisk konferens med den utformning riksdagen förordat. Indexreglering av barnbidragen diskuterades här i kammaren så sent som den'6 maj. Socialutskottets ordförande herr Karlsson i Huskvarna redovisade därvid hur barnbidragen faktiskt utvecklats sedan införandet 1947 och hur de skulle ha utvecklats om de följt konsumentprisindex. Han förde fram jämförelsen till 1968 och kunde konstatera att barnbidragen då uppgick till 900 kr., medan de inte skulle ha varit större än 659 kr. om man följt konsumentprisindex. Gör man jämförelsen i dag, 1976, så finner man att barnbidraget faktiskt utgår med 1 800 kr. per barn och år, medan en utveckling enligt konsumentprisindex bara givit 993 kr. Om alltså indexreglering av barnbidrag är mittenpartiernas program —t.ex. i besparingsutredningen — för statliga utgiftsminskningar, så borde det nog klargöras litet bättre! Så till den stabiliseringspolitiska konferensen eller forum för samråd eller Haga III som den också kallats. När det gäller själva formerna följde statsministerns inbjudan den 10 mars helt utskottets formuleringar. Sju punkter i ett program mot inflationen lades fram. Tidpunkten torde uppfylla kravet att överläggningarna skulle äga rum ”i god tid före nästa avtalsrörelse”. I den efterföljande debatten sade herr Fälldin att det var värdefullt att regeringen nu meddelar att regeringen är beredd att medverka till användandet av rundabordskonferenser som ett sätt att försöka få bukt med inflationen. Herr Ahlmark anförde att det var tillfredsställande att regeringen nu tänkte kalla till en överläggning. ”Det är i linje med riksdagens beslut”, kan jag läsa i protokollet. Inte heller herr Bohman hade några invändningar. Sedan säger majoriteten i finansutskottet att regeringen inte var beredd att diskutera de av riksdagen angivna frågorna i hela deras vidd. Men regeringen lade fram ett underlag för program mot inflationen i sju punkter. Den som läser dessa punkter borde ha svårt att anse att de inte skulle vara tillräckligt vittfamnande. Jag är mycket intresserad av att få veta vilka betydelsefulla aspekter på dessa problem som de borgerliga partierna velat diskutera men som regeringen vägrade att ta upp någon diskussion om. Herr talman! Jag ser att jag nu har förbrukat det mesta av min antecknade tid, men eftersom jag senare i debatten kommer att begränsa mina inlägg hoppas jag att kammaren har överseende med att jag nu tar litet längre tid för detta anförande. I de borgerliga partimotionerna och i utskottsbetänkandet anges marginalskatterna och den s.k. automatiken i skattesystemet som en mycket betydelsefull komponent i inflationsproblematiken. Ändå är den huvudsakliga anklagelsepunkten mot regeringen i den här frågan att regeringen ville diskutera utformningen av en skatteomläggning 1977. Men de borgerliga partierna har i praktiken inte ett enda konkret förslag under sin rubrik Åtgärder mot inflationen. I fråga om skatterna, som dessa partier ständigt hävdar har en mycket betydelsefull roll i de här sammanhangen, är man irriterad över att regeringen först velat ha överläggningar, och när inte det gick lagt fram ett förslag. Det enda utskottsmajoriteten nu har att säga är, att enighet råder om att denna fråga skall behandlas i höst. Regeringen har nu i propositionen 217 lagt fram ett förslag, där man har LO och TCO bakom sig och som innebär sänkningar av inkomstskatten för 1977 med 1950 kr. i normala inkomstlägen. Förslaget ger markanta marginalskattesänkningar för inkomsttagare med lägre och medelstora inkomster. Förslaget beräknas ge en höjning av de disponibla inkomsterna som motsvarar 10 96 löneökningar. Kostnaden för företagen blir 3 96 i form av ökade socialförsäkringsavgifter. Detta är ett viktigt led i kampen mot inflationen och för bibehållande av den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Det intressanta här är att orsaken till att de nämnda överläggningarna inte kunde omfatta skatterna under 1977 var att de borgerliga partierna gav bestämt besked om att de inte ville ha en sådan diskussion. Veckan innan överläggningarna skulle påbörjas sade herr Ahlmark att skattefrågan skulle avgöras av medborgarna i val. Besked krävdes om var regeringen stod. Regeringen gav då — och gjorde det även i går — besked, men väljarna vet ingenting om var oppositionen står. Det enda de borgerliga partierna kunnat enas om är att frågan skall diskuteras i höst. Det är inte särskilt upplysande för väljarna. När får vi besked om hur de borgerliga partiernas skattesänkning 1977 skall utformas? Hur skall en sådan omläggning finansieras? Här behövs klara besked. Ett slags besked finns förstås: man vill ha indexreglerade skatteskalor. Folk skall inte få höjd skatt för att man får löneökningar som bara är kompensation för inflationen, säger man. Är det då så utvecklingen har sett ut? Nej, verkligen inte! Jag vill i detta sammanhang erinra om vad statsministern anförde i den TV-debatt som han för några dagar sedan förde med moderatledaren Gösta Bohman. Herr talman! Jag har pekat på några punkter där det finns en markant avvikelse mellan utskottsmajoritetens skrivningar och främst moderaternas partimotion utan att detta har lett till några reservationer. Det är uppenbarligen en medveten strävan. När det gäller de kortsiktiga perspektiven har man också lyckats hålla sams på ett anmärkningsvärt sätt. Men när man går över till att behandla politikens inriktning på litet längre sikt, alltså för de år då de borgerliga partierna hoppas kunna regera tillsammans, då går det inte längre. Nu försöker man visserligen dölja motsättningarna även här, genom att moderaternas reservation bara omfattar en begränsad del av vad utskottet anför om politiken på längre sikt. Den uppmärksamme läsaren ser emellertid naturligtvis omedelbart att motsättningarna gäller de helt avgörande frågorna — frågorna om resursernas fördelning mellan olika områden i samhället, helt enkelt frågorna om vilken sorts politik och vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Moderata samlingspartiet ser ingen viktigare reform än en sänkning av skatterna. Samtliga övriga partier i riksdagen är ense om att en sådan sänkning inte är möjlig om den sociala standarden i vårt land skall kunna upprätthållas och än mindre om den skall kunna förbättras. Det finns visserligen i både partimotionen och reservationen någon passus om att gjorda utfästelser skall fullföljas och att nya reformer måste till på eftersatta områden. Men detta måste betraktas som enbart en läpparnas bekännelse. Var och en inser att skattesänkningar av den omfattning moderata samlingspartiet förordar inte kan förenas med fortsatt reformpolitik. I partimotionen säger moderaterna att regeringspartiet vantolkar deras ståndpunkter och att de av socialdemokraterna beskylls för att vilja rasera välfärdssamhället. Om det skulle vara så att vi vantolkar moderaternas ståndpunkter, så är vi inte ensamma om det. Herr Ahlmark har givit uttryck för samma uppfattning om innebörden av moderaternas ståndpunkter som jag just redovisat — mittenmotionen visar detsamma. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att understryka den borgerliga splittringen på den här punkten. Ingen bör låta lura sig av att man i finansutskottets betänkande försökt tona ner motsättningarna. Så snart utskottets betänkande har behandlats, riksdagen har fått sommarlov och valrörelsen tar vid, får vi säkert åter höra tongångarna i partimotionerna. Jag är inte heller alldeles säker på att mittenpartierna kommer att stå på barrikaden när det gäller att försvara de skatter och det skattetryck vi har här i landet. Den långsiktiga utvecklingen kräver — därom visas bred enighet i utskottets betänkande — en stram finanspolitik. Moderata samlingspartiet visar i denna fråga upp oförenliga ståndpunkter. Å ena sidan delar man uppfattningen att budgetunderskottet måste minska. Å andra sidan framställer man trots detta i olika frågor krav som inte låter sig förenas med en sådan målsättning. Dessutom hävdar man, vilket gör det hela ännu mer förvirrande, att statsbudgetens saldo är ointressant, att man skall se till den totala offentliga sektorns saldo och att den förda ekonomiska politiken i det perspektivet varit alltför restriktiv. Jag har tidigare under årens lopp haft en del meningsutbyten med bl.a. herr Staffan Burenstam Linder på den här punkten. Jag har då sagt att jag skulle tro att den vördade f.d. landshövdingen Jarl Hjalmarson i Gävleborgs län skulle känna kalla kårar efter ryggen om han skulle höra dagens moderater tala om att budgetsaldon inte är någonting att bry sig om. Det är underligt med moderata samlingspartiet, att den ekonomiska sakkunskapen, som borde finnas företrädd inom partiet, får stå tillbaka för behovet av svartmålning av den socialdemokratiska politiken. Nu, herr talman, närmar jag mig slutet. Jag vill bara säga några få ord om långtidsutredningarnas metodik och långtidsbudgeten. Långtidsbudgeten utgör en kartläggning av de statsfinansiella konsekvenserna på längre sikt av redan fattade beslut och gjorda åtaganden. På utgiftssidan har man ett säkrare underlag än på inkomstsidan. Utredningar pågår om skattesystemets utformning både på det statliga och det kommunala området. Med hänsyn till den osäkerhet som finns här har man vid de senaste långtidsbudgeterna valt att göra enbart en schablonmässig framskrivning av de totala statsinkomsterna. En jämförelse mellan beräknade utgifter i löpande priser och inkomster beräknade på grundval av 1976 års skatteskala ger alltför osäkra resultat. Det skulle dessutom finnas anledning att säga några ord om de välfärdspolitiska effekterna vid beräkningen av bruttonationalprodukten, men jag skall avstå från det. På det här området pågår många utredningar. Vi får nöja oss med att bevaka vad som kommer ut av detta arbete och efter hand låta resultat komma till användning. Med detta skulle jag ha kommenterat samtliga punkter i hemställan med undantag av punkten beträffande sparstimulerande åtgärder och den reservation som vi har knutit vid utskottsbetänkandet i detta avseende. Herr Paul Jansson kommer sedermera i debatten att närmare beröra den problematiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i betänkandet där mitt namn förekommer, dvs. reservationerna 1, 2A, 3, 4A, 6A, 7A, 8, 9 A, 10 och I11A.

Herr talman! Skattetrycket mätt som den andel av bruttonationalprodukten som det offentliga tar in på olika sätt har gradvis ökat, inte minst under senare år. Ett första mål måste vara att få stopp på denna skärpning av skattetrycket. Av den anledningen föreslår vi moderater att man skall inflationsskydda skatteskalan och på det viset få bort den kraftiga smyghöjning av skatterna som nu är så påtaglig. Vidare vill vi att man skall sänka marginalskatterna så att det i de vanliga inkomstlägena verkligen lönar sig att arbeta. Dessa krav har vi framställt i vår motion, och vi är förvånade över att utskottet inte har godtagit den. Vi har därför nödgats föra våra synpunkter vidare i reservationerna 5 och 6 C, som jag genast ber att få yrka bifall till. De som argumenterar mot oss gör det med hänvisning till att man t.ex. inte kan förena omsorgen om barn och gamla med krav på sänkningar av de samlade skatterna. Men vi har faktiskt aldrig krävt att statsinkomsterna skall minskas i kronor räknat. Om man presenterar det på det sättet, som herr Ekström gjorde för en stund sedan, blir det just en vantolkning. Låt mig därför redogöra för vår typ av politik. Vår utgångspunkt är att det med kraft måste hävdas att skattetrycket inte kan tillåtas fortsätta att stiga just med hänsyn till omsorgen om barn och gamla och andra angelägna uppgifter som hör det offentliga till. 5 Jag tror att vi alla i denna kammare kan vara överens om att ett hårt skattetryck inte är något i sig självt eftersträvansvärt. Vad som är önskvärt är i stället att vi får de skatteinkomster som behövs för gemensamma uppgifter. Det är alltså skatteinkomster som behövs, inte det höga skattetrycket. Vi hävdar att skattetrycket har nått en höjd då det tenderar att motverka sig självt. Det finns två anledningar härtill. En är att skattetrycket har blivit så högt att inkomsttagare inte klarar sina nödvändiga utgifter sedan de väl har betalt sina höga skatter. De blir därför alltmer beroende av bidrag. Dessa s.k. transfereringar till hushåll, kommuner och företag har ökat särskilt snabbt under senare år. Detta är skattepengar som har tagits in med hänsyn till att det behövs ökade resurser till t.ex. långvård men som sedan i stället betalas tillbaka till skattebetalarna för att bota de skador som de hårda skatterna har ställt till med. Har herr Ekström inte märkt att det finns ett problem på den punkten? Den andra anledningen till att höjningar av skattetrycket motverkar sig själva är att de försämrar den ekonomiska utvecklingen. Vilka skatteinkomster man får beror faktiskt framför allt på hur den ekonomiska utvecklingen i landet går. Skatterna är, enligt vår uppfattning, så höga att den ekonomiska utvecklingen blir sämre än den annars skulle vara. Därmed blir också det offentligas inkomster lägre än de skulle vara om den ekonomiska tillväxten varit högre. Detta är inte några spetsfundigheter. Det är en hård verklighet att den svenska ekonomiska utvecklingen under senare år sackat efter. Produktiviteten har ökat långsamt — om alls. Trots att antalet förvärvsarbetande ökat har bruttonationalprodukten ökat mycket långsamt. Hade Sverige sedan 1970 haft samma tillväxttakt som jämförbara länder skulle det offentliga fått sin beskärda del av detta, och de samlade skatteinkomsterna skulle nu, vid ett oförändrat skattetryck, vara flera miljarder högre. Herr Ekström prisade i sitt inlägg situationen i Sverige jämfört med andra länder. Han tog till utgångspunkt OECD:s rapport. Det tål att påminna om att de rapporter som kommer från detta internationella organ grundar sig på uppgifter och synpunkter som är framförda genom resp. länders offentliga kanaler. Det innebär alltså, även om herr Sträng inte fört pennan i OECD, att texterna har författats under intryck av vad som sagts framför allt från finansdepartementet. När herr Ekström gör sina internationella utblickar vill jag påminna honom om perioden 1971-1973. Om inte hans blick är så skum att han inte kan tränga tillbaka till den perioden, måste han vara medveten om att Sverige då, till skillnad från andra länder, befann sig i ett ganska allvarligt läge. Vi hade vår kritiska nedgång då, och det är ur den ned gången vi har arbetat oss upp en del. För andra länder har det varit på annat sätt. I sin betraktelse menar herr Ekström också att det var nedsättande och förklenande när man analyserade den ekonomiska situationen i landet och påpekade att den redovisade arbetslösheten var lägre än den verkliga. Han menade att de olika människor som hörde till dessa kategorier av s.k. absorberad arbetslöshet skulle känna sig förnärmade. Över huvud taget ville herr Ekström förneka att det fanns någon dold arbetslöshet. Om herr Ekström förnekar det undrar jag hur han vill förklara förhållandet att produktiviteten inom näringslivet föregående år faktiskt sjönk. Förklaringen till det är ju att företagen av olika anledningar har hamstrat arbetskraft, ehuru efterfrågan varit svag. Detta har kommit att återspeglas i en sänkning av produktiviteten. Jag tror vi kan vara helt överens om att det faktiskt finns en dold arbetslöshet. Anledningen till att vi påpekar det är dessutom att man drar fullständigt felaktiga ekonomisk-politiska slutsatser om man inte är medveten om detta förhållande. Man tror t.ex. att det inte behövs några åtgärder av aktiverande slag, därför att man intalat sig själv att det egentligen inte finns någon dold arbetslöshet. Och i den rapport från SNS konjunkturråd, som herr Ekström fann sådan förtjusning i att påminna om, finns dessa synpunkter mycket klart framställda. Om herr Ekström inte bara läser varannan sida när han skall tolka texter, måste han vara medveten om detta. Vi har också gjort gällande, herr talman, att en anledning till att vi haft mindre sysselsättningsbekymmer än man skulle ha kunnat tänka sig har att göra med den kraftiga ökningen av antalet offentligt anställda. Ingen skall förneka att många av dessa människor kan fullgöra uppgifter som har sin betydelse, men lika väl som ingen skall förneka det bör ingen heller förneka att det finns ett problem att på lång sikt finansiera denna kraftiga ökning av den offentliga sektorn. Jag vill påminna herr Ekström, och naturligtvis också finansministern, om att vi här i landet har ett i hög grad olöst skatteproblem. Då socialdemokratiska partikongressen hölls förra hösten var trycket att man skulle göra något på skattesidan så starkt att finansministern, mot bättre vetande, sade att det nog skulle komma förslag till en permanent skatteomläggning någon gång under 1976. Men när väl kongressen hade skingrats fann finansministern liksom andra på en del punkter behag uti att ta tillbaka vad som hade anförts vid kongressen. Man har inte heller lyckats få fram något förslag till permanent skattereform. Herr Ekström måste vara medveten om att här finns en svårighet och att man inte saklöst bara kan öka på inom den offentliga sektorn för att därigenom försöka klara sysselsättningen. Då kommer man att binda ris åt egen rygg på litet sikt. Jag vill också påminna herr Ekström om att vi har gjort det enklare för oss här i landet under de senare åren i den ekonomiska politiken genom att bedriva en omfattande utländsk upplåning. När jag för en stund sedan sade att tillväxttakten har varit dålig i Sverige under senare år är det möjligt att ett antal socialdemokratiska debattörer påmindes om ett av sina favoritargument, nämligen att aldrig har standarden för de enskilda människorna i landet stigit så snabbt som den gjort under senare år. Det brukar ni ju säga. Men vad ni då glömmer är just det som jag har påpekat, nämligen att den konsumtionsökning som skett är helt betald med utländska lån. De totala investeringarna i Sverige har inte ökat, men upplåningen har ökat, och den upplåningen har använts till att betala konsumtionsökningen. Storleken av denna upplåning har jag här i kammaren tidigare angivit på det sättet att den motsvarar ungefär 10 000 kr. per familj, en siffra som visar litet av svårigheten att under några år försöka vrida situationen rätt vad gäller betalningarna gentemot utlandet. Det är mot den bakgrunden man har att betrakta skatterna i dag, och det är mot den bakgrunden som vi gör gällande att de verkliga reformfienderna är de som höjer skattetrycket så att de samlade resurserna blir mindre än de annars skulle behöva vara. De verkliga reformfienderna är de som inte är medvetna om att gradvisa höjningar av skattetrycket kan motverka syftet med dem genom att leda till en försämrad utveckling i landet och därmed ge mindre reell bas för att fullfölja vad som fullföljas skall. Hotet mot möjligheten att fullfölja anspråken på bättre omsorg om t.ex. barn och gamla kommer från socialdemokratisk skattehöjningspolitik. Det tror jag att herr Ekström skall noga fundera igenom, när han undrar över hur framtiden kommer att gestalta sig. I debatten görs det gällande mot oss att våra skattesänkningskrav skulle leda till social nedrustning. Herr Ekström hade oförsyntheten att upprepa det. Men om man nu skall vara hederlig när man debatterar här och inte bara utanför kammaren, herr Ekström, skall man vara medveten om och erkänna att vad vi föreslår är inte någon avveckling och nedläggning. Vi föreslår att man gör nya utgiftsåtaganden med större försiktighet än hittills, och det är en annan bild än den herr Ekström presenterar. Man måste bromsa den offentliga sektorns expansion, men det är inte samma sak som att sluta med de ena eller andra betydelsefulla tingen, varom vi alla är överens. Vi säger att man måste anlägga det här betraktelsesättet för att inte försättas i en omöjlig situation, där så småningom just avveckling och nedläggning blir en tvingande nödvändighet. Har herr Ekström aldrig beaktat erfarenheterna från länder som England och Danmark? Jag vill starkt understryka att särskilt i en period som den vi nu står inför, som kommer att kännetecknas av en långsam resurstillväxt, upplevs skärpningar i skattetrycket av inkomsttagarna som så smärtsamma att de inte kommer att fördragas på något från samhällelig synpunkt enkelt sätt. Är inte socialdemokraterna medvetna om detta? I så fall är det riktigt att säga, att deras tal om lättsinnig löftespolitik från andras sida kommer att drabba dem själva. Det har deras kolleger i länder som England och Danmark hårt fått erfara. Vi vill understryka att man genom försiktighet med nya utgiftsåta ganden kan skapa utrymme för den reformering av skatterna som vi begär. Det framgår med all tydlighet om man studerar den långtidsbudget som finns fogad till den proposition vi i dag diskuterar. Och det framgick ännu tydligare såsom långtidsbudgeten var formulerad till för två år sedan. Men när vi i debatten begagnade detta siffermaterial för att ytterligare underbygga vår ståndpunkt tog det inte mer än en eller annan månad förrän finansdepartementet ändrade redovisningsteknik och försökte göra det litet svårare att använda finansdepartementets egna siffror för att bevisa att det med försiktighet i nya utgiftsåtaganden går att skapa utrymme för vad vi menar är en ansvarsfull skattepolitik på lång sikt. Men fastän finansdepartementet lagt om metod för redovisning i sin långtidsbudget är det inte någon svårighet att fortsätta att göra sammanställningar som klart visar riktigheten av vad jag säger. Det framgår att om man skulle fullgöra alla de åtaganden som gjorts, kommer statsutgifterna i reala termer fram till 1980/81 att öka med endast 2 26 om året. Antalet pensionärer ökar t.ex., vilket ger en ökning även om man inte gör några nya utgiftsåtaganden. Detta ryms mycket väl inom den ekonomiska tillväxten utan några skärpningar av skattetrycket. I själva verket ryms det så väl inom den ekonomiska tillväxtens ram att man därutöver, om man så önskar, har möjligheter att göra nya utgiftsåtaganden. Det finns områden, t.ex. på långvårdssidan, där det behövs sådana satsningar. Man har faktiskt även möjlighet att genomföra de olika skattepolitiska ändringar som vi föreslår. Om man däremot fortsätter som hittills under 1970-talet och ökar statsutgifterna med inte mindre än 6 96 om året i reala termer, kommer det att bli fortsatta kraftiga höjningar av skattetrycket. Jag vill än en gång påminna om att det inte är lika svårt att höja skattetrycket när man har en snabb ekonomisk tillväxt. Det känns mindre, för det blir ändå mera över till de enskilda människorna. Men i en situation där den ekonomiska tillväxten är mycket långsam — och det talar alla prognoser om f.n. — kommer skärpningen av skattetrycket i den omfattning som den socialdemokratiska politiken är inställd på att bli mycket smärtsammare för de enskilda människorna. Detta kommer icke att på något samhälleligt enkelt sätt fördragas. Det bör man erkänna i tid. När vi framför dessa synpunkter, finner socialdemokrater i talarstolarna förtjusning i vulgärargumentet att moderaterna hela tiden talar om skattesänkning för höginkomsttagare. Det tycker man är ett fint argument. Låt oss titta även på den sidan av saken. Först och främst kan jag påminna om att detta vulgärargument alltid framfördes när vi påpekade de orimliga verkningar som Haga II-uppgörelsen fick för egenföretagare. Den saken viftade man bort med hänvisning till att det bara är moderaterna som talar för höginkomsttagare. Men att det i längden inte är möjligt att ta ut 102 96 av en persons inkomst i skatt även om det är en höginkomsttagare, det har socialdemokraterna till slut fått erkänna på ett ganska snöpligt sätt. En andra synpunkt på samma tema. För att de enorma marginalskatterna i förening med inflationen inte skall leda till drastiska sänkningar av de högre inkomsttagarnas standard, har även socialdemokraterna medverkat till att genomföra årliga kraftiga löneökningar för dessa grupper, t.ex. högre statstjänstemän. Man har alltså lagt på de enorma marginalskatterna. Dessa i förening med inflationen har gjort att man — för att läget för de här personerna inte skall bli katastrofalt — årligen tvingats till mycket kraftiga bruttolöneökningar. Vi moderater tycker faktiskt att det är en dålig politik att ha skatter som fordrar inflationsdrivande höga löneökningar som kompensation. Eftersom vi så ofta möts av detta argument i debatter, har jag känt behov av att hitta något exempel som för lyssnarna skulle avslöja det ihåliga i socialdemokraternas argument. Jag har då alltid pekat på det enkla förhållandet att även de socialdemokratiska statsråden har fått kraftiga löneökningar under senare år. Jag klagar inte på att de socialdemokratiska statsråden har höga löner.

Den frågan har jag ställt många många gånger i debatter, och jag ber att få ställa den nu också, även om jag känner mig ganska säker på att varken herr Ekström kommer att ha något svar i sin replik eller herr Sträng någon synpunkt i sitt anförande. Dessutom skall man komma ihåg att höginkomsttagarna är så få att de från statsfinansiell synpunkt inte spelar någon roll. Beräkningar visar att om man av personer med över 100 000 om året i lön tog ut hela inkomsten i skatt, skulle det inte ge staten mer än någonting på 300 miljoner om året — under förutsättning att de här människorna inte tröttnar på att arbeta, för då skulle det i stället bli en inkomstminsknirig för staten med en sådan politik. Därför har i praktiken de skatteskärpningar som under senare år vidtagits helt drabbat vanliga inkomsttagare och låginkomsttagare, och det är det vi moderater talar om. Löneskatt, kommunalskatt och indirekta skatter träffar dessa grupper extra hårt. Fortsätter man att skärpa skattetrycket kommer den tendensen att ytterligare markeras. Följande slutsats drar tre forskare i en artikel i DN den 13 maj: ”Eftersom ökad skattebelastning på de högsta inkomstskikten ger små statsfinansiella effekter skulle därvid huvuddelen av skatteökningen behöva tas ut av låginkomsttagarna” — alltså om man skulle fortsätta skattetrycksskärpningarna såsom socialdemokraterna vill. Nej, även om det förvisso finns en del att säga om höginkomsttagarnas skatter, vilket ju socialdemokraterna själva bevisar i propositionen 178, som vi skall diskutera här i veckan, måste det väsentliga intresset inriktas på de vanliga inkomsttagarnas skatter. Fortsatta skatteskärpningar kommer att drabba dessa grupper hårt. Marginalskatterna för vanliga in komsttagare är orimliga. De måste sänkas. Därför har regeringen nu också föreslagit en ny skatteomläggning som man kallar för skattesänkning och som herr Ekström här talade om. Man viftar med en skattesänkning på 1 950 kr. i de vanliga inkomstlägena. Men man glömmer bort att nämna den skatteskärpning som den årliga inflationen ger. Vidare låtsas man som om den enskilda löntagaren inte på det ena eller andra sättet skulle komma att drabbas av höjda löneskatter, som man samtidigt föreslår. Det har därför sitt intresse att titta närmare på de erfarenheter som vi har av tidigare skatteomläggningar — sådana har ju skett årligen under senare tid. Man lovade 1972 en skattesänkning om 2,4 miljarder. År 1973 lovade man sänkning med 3,8 miljarder. 1974 lovade man 4,5 miljarder och 1975 lovade man 4,1 miljarder. Totalt blir det 14,8 miljarder kronor i utlovade skattesänkningar. Men, herr Sträng, om nu socialdemokraterna har genomfört så många skattesänkningar, varför är då skattefrågan fortfarande ett brännande problem? Om man verkligen hade sänkt skatterna, skulle väl den skattediskussion som förs i landet gradvis ha avstannat? Det har den inte alls gjort. Den diskussionen har accelererat. Varför? Därför att skattesänkningar har det inte varit. I själva verket är det på det sättet, att under den period då man utlovade att den statliga inkomstskatten skulle minska med 14,8 miljarder har den ökat med 19,8 miljarder. En väsentlig anledning till att verkligheten skiljer sig från dikten är just den automatiska skatteskärpning som inflationen ger. Samma resultat kommer naturligtvis den skatteomläggning som man nu föreslår att ge, eftersom konstruktionen är precis densamma. Till underligheterna i socialdemokraternas argumentation hör också att säga att vi moderater har stora överbud, även om jag med tacksamhet noterar att herr Ekström inte tog upp detta konstiga argument. I den verkliga vulgärpropagandan drar man sig inte för att säga att moderaterna har överbud på flera miljarder och dessutom vill sänka skatten. Sanningen är att vi till skillnad från andra partier inte föreslagit några utgiftsökningar alls som inte motsvaras av förslag till besparingar. Sanningen är att socialdemokraterna sedan budgetpropositionen lades fram i januari har kommit med nya kostnadskrävande förslag om 1 300 milj.kr. som inte fanns upptagna i budgetpropositionen och som har lagts fram utan kompletterande förslag till finansiering. Bland de utgiftsökningar som regeringen föreslagit märks t.ex. ökade investeringsavdrag, en post som finansministern tidigare räknat in bland moderata överbud, eftersom vi tidigare lagt det förslaget. Till de s.k. moderata överbuden räknar socialdemokraterna också vårt förslag att skatteskalorna skall inflationsskyddas, dvs. man räknar det som någon sorts överbud att vi inte vill att inflationen skall smyghöja skatter. Men den uppläggningen innebär att socialdemokrater anser att det är oförsvarligt att bota inflationen för då försvagas statskassan. Därmed är vi över på inflationen, som driver upp kostnader och priser och där de höga skatterna är den väsentliga boven i dramat. Prisstegringstakten har också blivit allt högre trots att man har sagt sig ta spjärntag mot inflationen. Förra året steg priserna med mer än 10 96. Fram t.o.m. april i år har priserna stigit med 4,2 96, vilket motsvarar en prisstegringstakt om uppemot 13 96 på helår. Endast ett par länder visar nu en snabbare prisstegringstakt än Sverige. Socialdemokraterna i finansutskottet visar föga medvetenhet om detta. På s. 43 i betänkandet talar de om den ”nu allt långsammare prisstegringstakten”. På s. 46 säger de att ”prisstegringarna varit internationellt sett måttliga”. Det är helt felaktiga konstateranden. Det är dessutom oroande att man har en sådan inställning. Inflationen är förenad med stora orättvisor. En regering som ofta försöker säga att den är socialt inriktad i sin politik borde inte ta lättsinnigt på någonting som är så socialt orättfärdigt som inflationen. Vidare utgör de stora kostnadsstegringarna ett hot mot sysselsättningen. Att vi förlorat marknadsandelar i vår export — och det har vi gjort även om herr Ekström försökte vifta bort detta problem — har inneburit att många arbetstillfällen fallit bort. Att vi har svårigheter, sannolikt, att återta dessa marknadsandelar innebär att det konjunkturuppsving som vi väntar för vår del kan komma att fördröjas. Att man inte erkänner det verkliga läget innebär också att man inte sätter in ordentliga motåtgärder. Regeringen har visserligen lagt fram vad den kallar ett ”antiinflationsprogram” i sju punkter. Men punkterna utgör närmast en luddig sammanfattning av den politik som drivits och kan inte vara något program mot inflationen, eftersom denna politik under senare år har varit förenad med en stigande inflationstakt. Den första punkten heter helt elegant ”återhållsam kostnadsutveckling”. Det låter bra, men jag undrar: Kan det vara en god grund för ”återhållsam kostnadsutveckling” att ha lagt fram förslag som innebär att redan innan nästa års avtalsrörelse börjar kommer vid årsskiftet kostnadsnivåerna att stiga med mer än 6 96 genom olika höjningar av löneskatter? Kan det vara en bra grund, herr Ekström, för vad som är den första punkten i det språkligt eleganta socialdemokratiska programmet mot inflation: ”återhållsam kostnadsutveckling”? Redan innan avtalsförhandlingarna börjat kommer kostnadsnivån alltså att ha stigit med åtminstone 6 26 genom olika löneskattehöjningar. De övriga punkterna skall jag av tidsskäl inte gå igenom, men de är allihop av samma kvalitet som den första. Inflationen måste hejdas. Med anledning av att herr Ekström sade att vi inte har några idéer om hur det skall gå till vill jag verkligen fästa hans uppmärksamhet på våra förslag, som också framgår av våra motioner. Man måste sänka marginalskatterna utan att samtidigt höja olika löneskatter. Vidare fordras det att man befrämjar konkurrensen i stället för att driva en politik som leder till alltmer av fusioner och nedläggningar som hejdar nyföretagandet. Konkurrensen är det bästa medlet att förhindra onödiga prisstegringar. Mot den bakgrunden är det olyckligt att de mindre och medelstora företagen har det så svårt. Men socialdemokraterna invänder mot tanken att de verkligen har det svårt. Som stöd för uppfattningen att de mindre och medelstora företagen i själva verket har det lätt säger de socialdemokratiska reservanterna att större delen av de regionalpolitiska medlen går till mindre företag. Nåja, till att börja med ligger ju inte alla mindre och medelstora företag i stödområdet. Vidare utgår detta stöd såvitt jag förstår bara till industriföretag, under det att småföretagens problem ju gäller alla branscher. Dessutom är det inte mindre företag som verkligen har fått större delen av de lokaliseringspolitiska medlen utan det är mindre arbetsställen. Socialdemokraterna försöker alltid göra gällande att det är mindre företag som har fått pengarna. Men om man studerar statistiken finner man — och denna min synpunkt bekräftas av dem som jag talat med — att det är fråga om arbetsställen. Ett förhållandevis litet arbetsställe kan vara en avläggare av Volvo i Göteborg. Jag tror att det, om man vill analysera frågan närmare, skulle visa sig att det inte är fristående småföretag som fått dessa pengar. Reservanterna säger också att det under senare år varit en kraftig nyetablering av företag med under 20 anställda. Även denna uppgift förefaller tvivelaktig. Alla mera vetenskapliga undersökningar visar att nyetableringen gått ned under senare år på ett oroväckande sätt. Jag har inte klart för mig varifrån reservanternas uppgifter om denna nyetablering kommer. Endera har man gjort som herr Sträng gjorde för några år sedan, nämligen sett på patentverkets statistik över nybildade aktiebolag — men det får man faktiskt inte göra, för den statistiken visar egentligen ingenting av intresse — eller också har man byggt på statistiska centralbyråns material men därvid förbisett den stora eftersläpning som finns i registreringen av nya företag. Denna eftersläpning brukar vara fyra till elva år. När man sedan gör en företagsräkning håvar man plötsligt in en del företag som inte tidigare var registrerade. Kanske är det så att det material som redovisades i den för några år sedan gjorda företagsräkningen skapar en statistisk illusion hos er, innebärande att det försiggår något slags nyföretagande. Detta är alltså ett slags optiskt statistiskt fenomen. Nåväl, den tredje synpunkten på hur man skulle bota inflationen är att det är viktigt att se till att investeringarna ökar, så att företagen kan klara löneökningar utan att i motsvarande mån höja priserna. Mot den bakgrunden föreslog vi moderater i december förra året att investeringsfonderna skulle släppas fria. Socialdemokraterna röstade emot. Men i januari i år — bara några veckor efteråt — föreslog regeringen att fonderna skulle släppas fria. Likaledes föreslog moderaterna i maj förra året att man skulle införa ett investeringsavdrag. Socialdemokraterna röstade emot. Men i oktober föreslog regeringen att ett sådant avdrag skulle införas. I januari i år föreslog vi moderater att detta avdrag skulle höjas till 20 96. Socialdemokraterna röstade emot. Några månader senare föreslår socialdemokraterna att avdraget skall höjas till 25 96. Herr talman! Denna följsamhet till den moderata politiken är glädjande ur alla synvinklar. En beklaglig anledning till att det alls behövs investeringsavdrag — sådana här subventioner till företag är ju inte något i sig självt angenämt — är att regeringens politik inte ingett tillräcklig tillförsikt inför framtiden. Lusten att satsa på framtiden genom investeringar blir på det viset mindre. Allt tal om stora kollektiva löntagarfonder, socialiseringar och ett gradvis avskaffande av blandekonomin har bl.a. den följden att lusten att satsa och ta risker i framtiden blir mindre. Herr talman! Jag har redan framställt det yrkande som jag har att göra. Därför vill jag i stället avsluta mitt anförande med att uttala min personliga respekt för finansutskottets vice ordförande, som nu genomför sin sista ekonomiska debatt i riksdagen. Herr Ekström har genom sin personlighet och skicklighet vunnit vänners förtroende och meningsmotståndares aktning. Dessutom vill jag försäkra att han i vardagslag är vänligare än vad som framgår av det anförande som han nyss höll.